Herr talman! Skaraborgs län har tidigare i denna debatt förts fram av flera talare. Samstämmigt har de givit uttryck åt förvåning — för att inte säga förtrytelse — över att länet blivit så helt förbigånget såväl vid utlokalisering av statliga verk som vid placering av institutioner för högre utbildning. Man kan sannerligen fråga: Varför? Jag skall inte här gå in på den diskussion — för att inte tala om dispyt — som fördes på förmiddagen i går om vilket parti som hade störst ansvar och minst samarbetsvilja, störst ansvar då för denna situation. Den diskussionen kan föras i ett annat sammanhang, om den över huvud är nödvändig. Alltså, herr talman, varför? Först en fundering över om orsaken kan vara att man på högre ort har haft en alltför stel syn på begreppet storstadsalternativ. Man har räknat alltför mycket på den enstaka kommunens storlek och inte sett till det sammanhang i vilket den är insatt i förhållande till kringliggande tätorter och kommuner. Låt mig på bildskärmen illustrera med en bild över Skaraborgs län, där tätorterna är markerade med fyllda cirklar, vilkas storlek är direkt proportionella mot antalet invånare. Av bilden framgår att inom en radie på 40 kilometer med Skövde i centrum ligger så gott som alla större tätorter och bor ca 200 000 av länets ca 260 000 invånare. Vid samhällsbyggande gäller det ju att låta tätare bebyggelse alternera med gröna ytor för rekreation och friluftsliv mellan de hårdare exploaterade områdena. Dessa synpunkter kom till ett förnämligt uttryck på den idéutställning som anordnades av framstående arkitekter i samband med Örebro stads jubileumsutställning häromåret. Den torde ha vunnit allmänt burskap.

I det regionalpolitiska handlingsprogram som riksdagen nyligen antagit har man ju också i en del fall räknat flera kommuner i ett län såsom underlag för ett storstadsalternativ, och det synes synnerligen välmotiverat att kunna göra likadant här. Huvudsaken måste vara underlaget inom en viss omkrets från en centralpunkt och inte om området råkar korsas av kommungränser. För att illustrera detta visar jag på kammarens interna TV-skärm en bild i samma skala och med Jönköpings kommun inlagd på Skaraborgskartan. Vi ser där hur länets fem största tätorter, Skövde, Lidköping, Mariestad, Falköping och Skara, i stort sett kommer inom Jönköpingsfiguren. I U 68-rapporten ställer man upp tre kriterier på de regioner dit universitetsutbildningen lämpligen kan nylokaliseras. På s. 73—75 står där följande kriterier: För det första regioner med låga studerandefrekvenser, för det andra regioner som ligger i övergångszoner mellan de tidigare studieorternas influensområden och för det tredje regioner som har ett befolkningsunderlag som uppskattningsvis är lika stort som de nuvarande filialernas. De områden som uppfyller samtliga tre kriterier är markerade med helsvart på den aktuella bilden. ”Dessa områden skulle alltså vara mest lämpade för nylokalisering av högre utbildning — — — ”, konstateras det i rapporten. Det framgår ju tydligt att en av de största koncentrerade svarta figurerna på den här kartan över landet finns just inom Skaraborgs län. Tar man Skövde som centrum för en cirkel med 50 kilometers radie, ringar man in 220 000 invånare i Skaraborgs län. Gör man detsamma med ett antal andra aktuella orter, får man befolkningstal enligt den tabell som jag nu visar på bildskärmen. Det framgår av tabellen att av de medtagna orterna är det bara Kristianstad och Örebro som har något större befolkningstal — alltså två orter av åtta — under det att fyra har betydligt lägre tal, och en ort, Jönköping, kommer något under. Det skiljer med 10 000 mellan Jönköping och Skövde.

Markerar man skolblocksregionerna med cirklar runt centralorterna med 5 mils radie, visar nästa bild på kammarens interna TV-skärm hur dessa influensområden ibland blir gemensamma. Det framgår ganska tydligt att Boråsregionen har stark influens speciellt från Göteborg, som ju ligger på ganska bekvämt pendlingsavstånd från Borås, men även från Jönköpingsregionen. Den inritade föreslagna Skövderegionen har en mindre del gemensam med Jönköpingsregionen men är i övrigt helt fri från denna ”femmilsinfluens” från kringliggande orter. Avståndet från Skövderegionen till Göteborg, som är närmaste universitetsmöjlighet, är mer än dubbelt så stort som avståndet från Boråsregionen till Göteborg. Avståndet till Göteborg är väl nära tre gånger så stort från själva centralorten Skövde som från Borås. Jag hoppas att detta mitt anförande går fram till dem som handlägger dessa ärenden. Jag anförde i regionaldebatten i december att det är upprörande, om man nonchalerar mer än en kvarts miljon människors krav på och behov av högre utbildning för sin ungdom, speciellt efter alla uttalanden från regeringen om allas rätt till utbildning på lika villkor. Jag vill understryka detta i dag i den förhoppningen att utbildningsministern och de på utbildningsdepartementet som utarbetar propositionen om högre utbildning verkligen tar hänsyn till dessa nära 260 000 medborgares krav och behov. Jag tycker nog, herr talman, att de fakta jag här velat visa på klart motiverar placering av någon form av högre utbildning i Skaraborgs län, i Skövde.

Herr talman! Herr Sten Andersson anklagade alldeles nyss från denna talarstol herr Helén för att inte ha läst innantill i vissa protokoll. Jag skall inte lägga mig i den trätan. Den sköter herr Helén och hans partivänner säkert för sig själva. Jag vill bara säga att herr Andersson har inte läst protokollet från i förrgår. Det står inte ”ett ont ord”, utan det ”ett ord”. Det är en viss skillnad, herr Andersson.

Herr talman! Jag skall till skillnad från den föregående talaren hålla mig till det ämnesområde som vi nu behandlar i den allmänpolitiska debatten. Jag skall även försöka hålla mig inom den tidsram som är anmäld för mitt anförande och i varje fall inte överskrida den med ungefär 150 procent. Flera talare som har berört den trafikpolitiska situationen i dag har knutit an till den målsättning som var utsatt i 1963 års trafikpolitiska beslut, nämligen att ”för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader”. Den målsättningen bör framstå som lika angelägen i dag även om man omprövar den eller skapar nya förutsättningar för att driva trafikpolitiken här i landet. Men en av de viktigaste förutsättningarna för att nå det målet är alltid ett vittförgrenat nät av vägar av god kvalitet. Den helt dominerande delen av närtransporterna och en mycket stor del av fjärrtransporterna av gods är beroende av vägnätet. Även om våra försök att flytta över fjärrgodstransporter på järnväg blir mycket framgångsrika kommer ökningen av det totala transportarbetet och i viss mån också frånvaron av järnvägslinjer inom stora områden att i framtiden ställa ännu högre krav på vägarna än för närvarande, inte minst inom det sekundära och det tertiära vägnätet. Detsamma gäller persontransporterna. Både privatbilismen och en ökning av kollektivtrafiken med buss ställer allt högre krav på ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på våra vägar. Det är mot denna bakgrund mycket allvarligt att vi för närvarande saknar en plan för erforderliga investeringar inom vägväsendet på längre sikt. Vägväsendets utomordentliga betydelse för hela samhällets sätt att fungera gör det särskilt nödvändigt med en långsiktig vägplanering. investeringar och driftkostnader fram till 1985. I förra årets statsverksproposition kommenterades utredningens bedömningar. En överarbetning av utredningen ansågs där nödvändig innan bedömningarna kunde läggas till grund för mera konkreta planer. Riksdagen instämde i behovet av sådan överarbetning men tillfogade att resultatet härav skulle föreläggas riksdagen i form av ett långsiktigt program för de totala väginvesteringarna. Trafikutskottet strök också under att arbetet måste bedrivas ”med all den skyndsamhet som befinnes möjlig”. Den arbetsgrupp som fått i uppdrag att överarbeta vägplaneringsutredningens betänkande har senare också fått till uppgift att se över formerna för den vägbyggnadsverksamhet som sker som beredskapsarbete i samverkan mellan vägverket och arbetsmarknadsverket. Det är en viktig delfråga som emellertid inte får försena arbetet med riktlinjerna för den långsiktiga vägplaneringen och upprättandet av ett program för de totala väginvesteringarna. Jag vill med mitt anförande understryka uppmaningen från förra årets riksdag, att arbetet måste bedrivas med all möjlig skyndsamhet. Kravet på långsiktig plan för väginvesteringarna framstår så mycket angelägnare som en oroande eftersläpning uppkommit både vad gäller byggande och drift av vägar. Anslaget till byggande av statliga vägar har varit oförändrat fram till 1972, och det innebär i realiteten att allt mindre har kunnat byggas på grund av stigande priser. En oförändrad anslagsnivå skulle, även med insatser från AMS på ca 150 miljoner kronor årligen, leda till att endast 58 procent av vägbyggnadsbehovet var tillgodosett 1985. Att eftersläpningen är stor framgår än tydligare av den kvalitetsgradering som vägverket utför. Den visar att en tredjedel av riksvägarna och nära hälften av de genomgående länsvägarna 1970 var av ”ej godtagbar standard”. En väsentlig kvalitetsförsämring har alltså skett. Att vägbyggandet i realiteten minskat under flera år har ställt så mycket större anspråk på vägunderhållet. Sträckor av mycket dålig kvalitet kräver mer än proportionell del av driftsanslagen. En eftersläpning av byggandet innebär sålunda ett stegrat krav på underhåll. Men även underhållet släpar efter. Under senare år har det inte hållit jämna steg med förslitningen. Underhållsinventeringar som vägverket gjort 1966 och 1971 visar, att t.ex. andelen asfaltbelagd vägyta av undermålig kvalitet blir större för varje år. För närvarande är 10 000 km väg av denna beskaffenhet. Samma sak gäller vägarnas bärighet, vilket beror på att torrläggningen av vägkropparna genom dikning har måst eftersättas. Vi sliter alltså ut mer än vad vi reparerar och ersätter. Var och en begriper att så kan vi inte hålla på. Det innebär en misshushållning med värdefullt kapital. Ju längre denna kapitalförstöring får fortgå desto dyrare blir det att stoppa den. Det stora behov som uppkommit genom de otillräckliga anslagen tidigare år gör det nödvändigt att stegvis höja anslagen upp till en nivå, där de inte endast täcker kostnaderna för de årliga förslitningarna utan också gör det möjligt att börja hämta in eftersläpningen på underhållssidan. När så knappt tilltagna medel står till förfogande för både drift och byggande av vägar är det så mycket mer angeläget att söka avhjälpa en del av bristerna då sysselsättningsskäl motiverar igångsättning av arbeten genom statens försorg. Vi i folkpartiet anser därför att på tilläggsstat bör anvisas 50 miljoner kronor för egentligt underhåll av statliga vägar. Jag vill också, herr talman, ta upp problemet med alla vägar som inte godkänns för mer än 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck. Den 1 april träder lagen om överlastavgift i kraft. Bakom huvudprinciperna står en enig riksdag. Vi kan ändå inte komma ifrån att samtidigt som man här har skapat ett instrument som så effektivt som möjligt skall hindra olaglig belastning på våra vägar kommer lagen att skärpa begränsningen av viktiga transporter för såväl samhälle som näringsliv. I våra tätorter gäller över lag 8 respektive 12 tons axel/boggitryck. Det försvårar framkomligheten för servicetransporter, såsom sophämtning och oljedistribution. Åtskilliga delar av det sekundära och tertiära vägnätet står för 8/12 tons bärighet. Dessa vägar utgör livsviktiga transportleder för bl.a. skogsbruket. Enbart för de fyra nordliga länen medför i dag den ojämna bärigheten på dessa vägar en kostnadsfördyring för transport av vedråvaror i storleksordningen 30 miljoner kronor per år. Den tillåtna avvikelsen från överlastbestämmelserna är 15 procent, men viktspridningen för volymvikten på vedråvaran är ca 30 procent. Det innebär att efter en noggrann intrimning av vedtransporterna för att undvika oavsiktliga överlaster kommer medellasten på 10/16 tonsvägnätet att stanna vid mindre än 30 ton för motsvarande ekipage mot tillåtna 34 ton, dvs. en undervikt på omkring 15 procent. Andra bedömningar pekar på behov av att hålla en undre marginal på 20 procent. En översiktlig beräkning visar att det här innebär en ytterligare fördyring av skogsbrukets transporter i storleksordningen 150 miljoner kronor per år. Samhället kan inte ensidigt ställa krav på trafikanterna utan att självt bjuda till att bygga bort besvärande flaskhalsar inom vägnätet. Jag har tidigare här i kammaren påtalat det orimliga i att Västernorrlands län har endast 28 procent av sitt vägnät godkänt för 10 boggitryck. För Västerbottens län är motsvarande siffra inte mycket bättre. Den ligger vid något mer än 31 procent, medan genomsnittet för landet är 57 procent. Även de enskilda vägarna spelar en betydelsefull roll i den totala transportförsörjningen. Mycket av de tunga transporterna går på enskilda vägar, och den bofasta befolkningen på landsbygden liksom det snabbt växande rörliga friluftslivet är likaså beroende av att det enskilda vägnätet är av god kvalitet. Det är därför glädjande att anslaget för driften av enskilda vägar föreslås öka något i år. Det finns emellertid ett mycket stort ackumulerat behov av anslag till vägar som är bidragsberättigade men som inte kunnat få bidrag. Med nuvarande nivå på anslagen skulle det dröja 28 år att nå balans mellan behov och anslagstilldelning. Det är mot den bakgrunden ytterligt angeläget att i tider med dålig sysselsättning söka knappa in på den stora eftersläpningen i fråga om underhåll av enskilda vägar. Folkpartiet anser därför att ytterligare 15 miljoner kronor bör ställas till förfogande på tilläggsstat för detta ändamål. Det är emellertid mycket angeläget att även behovet av ökade anslag till enskilda vägar tas med i arbetet med den långsiktiga vägplaneringen och i programmet för de totala väginvesteringarna. Utredningen om statsbidragen till de enskilda vägarna bör påskyndas, så att resultatet kan beaktas i det program för de totala väginvesteringarna som folkpartiet menar måste läggas fram utan dröjsmål. Men, herr talman, skall kommunikationerna kunna utvecklas på ett tillfredsställande sätt i vårt land måste även järnvägens investeringar kunna hållas på en rimlig nivå. Av en sammanställning av investeringarna inom SJ under senare år, som redovisas i verkets petita, framgår att dessa minskat fr.o.m. budgetåret 1969/70 räknat i löpande priser. Räknat i fasta priser blir naturligtvis minskningen än mer påtaglig — då har nämligen investeringarna på fyra år skurits ned cirka 33 procent. Genom denna nedskärning av SJ:s anslagsäskanden för investeringar har ett ackumulerat behov uppkommit. I petita nämns ersättningsinvesteringarna i t.ex. broar som måste bytas av säkerhetsskäl, vidare i rälsbyten och utbyte av föråldrade omformaraggregat för den elektriska tågdriften. Av exemplifieringen framgår att ökade investeringsmedel till statens järnvägar ger upphov till ökad sysselsättning och förbättrad effektivitet. Folkpartiet anser därför att 50 miljoner kronor bör anslås på tilläggsstat för investeringar som SJ i sina petita anser mest angelägna och som kan sättas i gång omedelbart.

Herr talman! Som siste talare i årets allmänpolitiska debatt vill jag försöka ge några konstruktiva synpunkter på näringslivsfrågorna. Det kan kanske betraktas som en ur centerleden framsprungen idé för att klara av de 100 000 arbetstillfällena.

Det är inte alls svårt att tillverka varor — det skulle vi kunna göra i mycket högre grad än som nu sker. Svårigheten ligger i att sälja varorna, inte bara att sälja inom landet — så länge vi har råd att köpa — utan framför allt att sälja på utlandsmarknaden. Om det är meningen att vårt land skall leva och utvecklas genom industriell produktion är det i längden endast genom en framgångsrik försäljning på utländska marknader som den produktionen kan upprätthållas. Här bör man minnas det gamla uttrycket att ”alla produkter som säljs har tillverkats — men långt ifrån alla produkter som har tillverkats säljs”. Mot bakgrunden av det uttrycket vill jag helt kort beröra dagens situation, särskilt med avseende på de mindre företagens möjligheter och framkomstvägar för export. De stora företagen har vanligen i större utsträckning egna resurser för utlandsverksamheten. Nr 17 Man skall naturligtvis inte begära att de små företagen skall ha egna Fredagen den resurser till sådana specialiteter som forskning, utprovningsverksamhet 2 februari 1973 och utländsk marknadsföring. Det är orimligt att små företag skall kunna satsa tid och pengar på utredningar som vanligen ligger utanför deras Allmänpolitisk kompetensområde. Deras huvudsakliga uppgift är ju att producera och debatt därmed hålla de anställda sysselsatta. Följaktligen utväljer man för sin tillverkning produkter som passar den egna kunskapsnivån, maskinparken och närliggande försäljningsmarknad, dvs. den svenska. Då man så småningom vill gå ut på exportmarknaden förmedlas detta genom gemensamma företagarorganisationer, genom Sveriges exportråd samt genom handelssekreterare eller handelshus i respektive land eller ländergrupp. Om produkten och priset passar för marknaden i fråga kan försäljningen komma i gång med större eller mindre framgång. Om produkten däremot inte passar så blir det tyvärr inga affärer den gången. Ungefär så fungerar det för närvarande med ett 20-tal handelssekreterare på olika platser i utlandet. De uppdrag som tilldelas de utländska handelskamrarnas personal genomförs helt säkert mycket tillfredsställande inom ramen för dessas instruktioner. Men det är just den ramen som är för liten för att inrymma vad som verkligen bör företagas för att aktivera vår export. Det räcker inte med att genomföra den form av beställningsverksamhet som nu sker. Att som hittills försöka att bjuda ut redan tillverkade svenska produkter är troligen inte tillräckligt effektivt för att framdeles försörja svenskt näringsliv. Det finns så många nya och viktiga faktorer att ta hänsyn till! Nuvarande handelskamrar bör därför kompletteras med tekniskt inriktad personal — gärna med innovativ läggning — med uppdrag att söka efter lämpliga tillverkningsobjekt på de olika marknaderna. Detta kan gälla för såväl industriländer som tekniskt lågutvecklade länder. Det är ett faktum att tekniskt skolad personal med innovativ läggning upptäcker oerhört många produktbehov — såväl existerande som skäligen förväntade behov — som personer utan denna läggning inte förmår upptäcka. Utöver detta finns i dagens läge ett förhållandevis stort tekniskt område med normeringsoch övriga kravspecifikationer, tekniska miljöfordringar, skydds-, transportoch emballagekrav som är viktigt att återföra till vår industri för att uppnå bättre marknadsanpassning. Med den starkt tilltagande industrialiseringen i alla delar av världen och den likaledes tilltagande konkurrensen är denna återkoppling till hemlandet mycket viktig. Även uppgifter om nya produkter och produktidéer från industriländerna behöver kunna rapporteras snabbare. De för sådan uppsökande marknadsföring lämpliga personerna bör kunna tillhandahållas genom rekommendationer och förmedling från svenskt näringslivs organisationer. Endast verkligt välrekommenderade personer med erkänt god kapacitet för detta viktiga arbetsområde bör ifrågakomma. Man kan tänka sig en kontraktanställning på några år med uppdraget: ”Vad kan svensk industri producera för just den aktuella marknaden?” 25 Mycket angeläget får anses vara att det som betalningsmedel kalkyleras med råvaror och naturprodukter i ännu större omfattning än hittills. Lämpligt clearingförfarande härför bör övervägas. Erforderlig andel av viktiga överläggningar i utlandet samt återföring av tillverkningsförslag m.m. sker lämpligen via den officiella svenska representationen på platsen. Sedan tillräckligt pålitliga tillverkningsförslag inhämtats kan de lämpligen matas in i den idé-, kunskapsoch dokumentationscentral som jag har förespråkat i annat sammanhang. Härifrån sker sedan utbud till de företag som anmält tillverkningsbehov och vilkas maskinpark m.m. är lämplig för respektive tillverkningsobjekt. Företagen har därefter att inkomma med produktdeklaration, offert osv., varefter leverantörval och fortsatta förhandlingar kan vidtaga. Slutligen sker marknadsföring och försäljning i respektive länder i stort sett med hittillsvarande metoder. För att uppmuntra och underlätta säljandet av svenska produkter på utomeuropeiska marknader bör den mindre industrin ges möjlighet att erhålla långsiktiga krediter till just detta ändamål, dvs. till väl planerade och väl dokumenterade försäljningsåtgärder på världsmarknaden. Till undvikande av missförstånd vill jag påpeka att avsikten inte är att upprätta försäljningsorganisationer på utlandsmarknaden. Förslagsvis kan man därför i stället använda benämningen ”organ för marknadsstudier”. Men man må använda vilken benämning som helst, det viktigaste är att man gör något verkligt konstruktivt — jag vågar t.o.m. säga offensivt — för att öka våra exportmöjligheter. Utgångspunkten för hela mitt resonemang är att världens totala behov av industriprodukter — på gott eller ont — i såväl i-länder som s.k. u-länder måste bedömas vara så stort att ingen arbetslöshet skulle behöva finnas i vårt land, under förutsättning att vi hittar de rätta, säljbara produkterna. Detta latenta behov ute i världen måste vi — i likhet med vissa andra industriexpanderande länder — gå ut på världsmarknaden för att själva uppsöka genom kvalificerade tekniska marknadsstudier.

Det avses inte heller att skapa konstlade behov i dessa länder för att gynna vårt eget näringsliv. I den mån uppsökande marknadsföring förekommer i sådana länder bör den ske i god samordning med kundlandets intressen att bygga upp en industri som passar för landets egna förhållanden och önskemål. Uppsökande marknadsföring i dessa länder bör därför kunna uppfattas som ett ärligt erbjudande av svenska tjänster och önskvärda nyttigvaror i konkurrens med andra industriländers utbud. Jag vill också här fästa uppmärksamheten på att en verklig möjlighet till att uppnå det s.k. enprocentsmålet för stöd till u-länderna är att låta pengarna först gå genom den svenska industrin — dvs. att ge svenska arbetare sysselsättning. Jag är övertygad om att många mottagarländer gärna tar emot den resterande hjälp som vi för närvarande inte anser oss ha råd att ge i form av sådana industriprodukter som respektive land verkligen behöver för sin självvalda utveckling. På det sättet gör pengarna nytta både i vårt land och i de behövande länderna — och detta bör inte betraktas som själviska svenska motiv utan som en eventuell möjlighet att utöka vår u-hjälp med användning av de AMS-medel som ändå betalas ut inom vårt land. I det här sammanhanget är det intressant att skärskåda de ekonomiska anslagen till några verksamheter som anknyter till just sysselsättningsläget. Av akuta nödvändighetsskäl är AMS:s driftoch bidragsbudget för närvarande ca 4 miljarder kronor för den — kan man kalla det — socialpolitiska verksamhet som bedrivs. De utlandsriktade operativa åtgärder som avses hjälpa näringslivet att exportera — och därmed skapa arbetstillfällen — får för närvarande kosta endast ca 30 miljoner kronor. Man kan hitta de siffrorna i propositionen 1 år 1973 bil. 12 s. 23—36. Att på föreslaget sätt samordna funktioner inom stat och näringsliv samt föranstalta om ytterligare ökad utlandsrepresentation är förhållandevis omfattande åtgärder, men det är sannolikt nödvändiga åtgärder för att det svenska näringslivet skall kunna upprätthålla erforderlig sysselsättningsgrad. Alla anhängare av fri företagsamhet reagerar kanske mot den ökade möjlighet till centralstyrning som staten kan tänkas få i det skisserade läget. Men en förståndig regering inser förhoppningsvis att ett fritt näringliv — med lämpligt statligt stöd — är vida överlägset varje statligt företag inom alla handelsoch industribranscher. Någon hårdare styrning eller något maktövertagande från statens sida med avseende på företag som ansluter sig till det skisserade systemet måste därför inte nödvändigtvis förutsättas. Det är alltså angeläget att framhålla att det här inte är fråga om styrning i någon form eller någon grad. Det är i stället fråga om en — kanske inom några år helt nödvändig — samordning och service för att hjälpa svenskt näringsliv att fungera lättare och därmed ge de anställda större anställningstrygghet. Motionens innehåll avser i hög grad sysselsättningsbefrämjande åtgärder, vilket i sista hand berör landets löntagare och deras arbetstillfällen. I den mån de föreslagna åtgärderna befinns vara värda att genomföra, helt eller delvis, bör inga invändningar resas från löntagarnas sida, om medlen för genomförandet i lämplig omfattning, såsom föreslås, lånas ur AP-fonden. Till driftkostnaderna bör viss del tillskjutas av de företag som utnyttjar organisationens tjänster. Vad jag här framfört har jag också sammanfattat i en motion till årets riksdag. Men jag anser att dessa åtgärder kan ha sådant värde för vårt land och vara så nödvändiga att jag så tidigt som möjligt och på så bred bas som möjligt vill skapa förståelse för de här synpunkterna. Herr talman! Att, som så många gör, ställa förhoppningarna till att en kommande konjunkturuppgång skall underlätta det pressade svenska näringslivets återutveckling tyder på en viss och ganska stor optimism, men det tyder inte på handlingskraft och idérikedom. Varje enskilt industriland måste sannolikt med egna kraftfulla insatser bidra till att skapa de konjunkturförbättringar som man önskar och behöver.

Herr talman! Jag hade inte för avsikt att delta i den här remissdebatten. Orsaken till att jag begärde ordet var att herr Magnus Persson i Karlstad i sitt anförande tog upp utbyggnaden av Bäckhammars bruk. Herr Persson ville påskina att vi i centern i Värmland skulle ha spelat ett slags dubbelroll i den frågan. Till att börja med vill jag tacka herr Persson för att han har uppmärksammat att centern tagit upp och drivit dessa miljöfrågor. Jag håller också med herr Persson om att det vid vissa industriutbyggnader är fråga om avvägning mellan miljö och sysselsättning. I Bäckhammarsfallet förhåller det sig emellertid så att utbyggnaden inte är särskilt miljöförstörande — det menar inte herr Persson heller. Reningsanläggningar skall ju neutralisera de skadeverkningar som eventuellt kan bli följden. Jag har varit med i länsstyrelsen och utan tvekan tillstyrkt Vänerskogs framställning om utbyggnad av Bäckhammar. Det är jag också beredd att stå för och försvara — det vill jag deklarera från den här talarstolen. I den mån andra centerpartister i ledande ställning i länet har deltagit i diskussionerna härom så gör de säkert detsamma. Vi behöver sysselsättning i Värmland. Även om vi råkar få vissa aktiviteter till länet är det inte alls till fyllest. Jag kan fördenskull inte helt dela herr Perssons uppfattning att det har gått så särskilt bra för länet de senaste åren. Vi måste hjälpas åt och göra mera för vägar, andra kommunikationer, industrier, jordbruk, skogsbruk m.m. I detta syfte har vi också från centerpartiets sida väckt åtskilliga motioner, som säkerligen skulle göra en hel del positivt därest de blev tillstyrkta. Men till dessa frågor får vi återkomma senare, och då hoppas jag att herr Persson m.fl. kan stödja våra förslag. Herr Persson nämnde också Klarälvens utbyggnad. Det är en mycket intressant fråga. Den korttidsreglering som vi har haft i Klarälven har irriterat och också gjort viss skada. Den frågan liksom frågan om utbyggnad måste vi noga följa i fortsättningen.
Herr talman! Jag tog upp den här frågan i mitt anförande. Ibland har vi märkt att ledande centerpartister och även herr Jonasson spelar en dubbelroll. Man har ett annat språk när man kommer upp i riksdagen än vad man för hemma i länet. När det gällde t.ex. frågan om ortsklassificering satt herr Jonasson med i länsstyrelsen och tillstyrkte en enhällig länsstyrelses förslag. Men sedan går man upp bl.a. i riksdagsdebatter och säger att regeringens förslag är alldeles felaktigt. Jag efterlyste en ärlig deklaration, och den har jag fått. Med tanke på herr Jonassons socialdemokratiska förflutna förutsätter jag att han också står för vad han nu har sagt och att han upplyser sina partivänner i Värmland hur egentligen sakförhållandet är. Man skall inte inför olika fora gå den här balansgången, så att man som länsstyrelseledamot, tillika ordförande i centerpartiet i länet, har en annan uppfattning än vad man har i riksdagen. Jag tror att varken herr Jonasson eller jag kan säga att den här utbyggnaden är speciellt miljövänlig, därför att koncessionsnämnden har ju i rimlighetens namn avstyrkt utbyggnad, och jag förutsätter att koncessionsnämnden är ett organ som kan bedöma den här saken bättre än både herr Jonasson och jag. Till sist vill jag bara med tillfredsställelse notera den ärliga deklaration som här har getts, och jag hoppas att vi kan mötas på hemmaplan och fortsätta debatten.
Herr talman! Jag står för vad jag har sagt. Jag har velat lämna den här deklarationen i Bäckhammarsfallet, och de diskussioner som kan behövas i det avseendet får vi väl återkomma till på hemmaplan. När det gäller ortsklassificeringen och det beslut som länsstyrelsen fattat har jag här tidigare deklarerat min åsikt, och jag står för den också. Vi kan, Magnus Persson, träffas på hemmaplan och diskutera dessa frågor, men kom inte och säg att det är en dubbelroll — det kan inte Magnus Persson göra gällande. Sedan kan det vara många andra frågor som rör vårt hemlän, men dem skall vi inte tynga riksdagens allmänpolitiska debatt med. Sådana saker kan vi göra upp där hemma.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den allmänpolitiska debatten. Men det har blivit nödvändigt efter det våldsamma anförande som den socialdemokratiske partisekreteraren höll här för en halvtimme sedan. Det var en rad angrepp mot olika partier, främst mot folkpartiet och mot folkpartiets ordförande. Herr Helén är förhindrad att ta upp debatten just nu. Låt mig på folkpartiets vägnar få svara på det avsnitt som berör pressen och som dominerade det som herr Sten Andersson i Stockholm talade om. Den politiska bakgrunden till den här debatten om den fria pressen — hur vi skall skydda pressen mot ingrepp från statsmakt och partier, hur vi skall bygga ut ett presstöd som förhindrar en regional monopolisering — känner vi väl till här i riksdagen. Man införde, utan att höra pressen eller någon utredning, i en sviktande annonskonjunktur, då flera tidningar gick på knäna, en annonsskatt som har gröpt ur intäkterna för en rad tidningar och gjort en del av dem mer beroende av subventioner. När finansministern skulle presentera annonsskatten i TV sade han att avsikten var att ”klämma åt” den allra största tidningen, de allra största tidningarna. När presstödet föreslagits har vi från folkpartiet varit med om det. Vi tycker det är viktigt att se till att det finns flera röster i varje län som kan ta upp också en regional och lokal debatt. Vi är väldigt dystra när vi märker att en tidning har så dålig ekonomi att den hotas av nedläggning. Men vi har inte bara varit med om presstödet utan också krävt förbättringar av det. Vi har velat rensa ut en del av de — delvis partipolitiskt betingade — orättvisor som funnits i regeringens förslag. Då har vi aldrig fått något stöd av herr Sten Andersson. Då har socialdemokraterna alltid röstat emot oss, alltid värnat om de orättvisor som funnits i presstödet. En annan bakgrund är direktiven till den nya pressutredningen som kom för något halvår sedan. Där säger man uttryckligen att skattefrågor inte skall behandlas av utredningen. Annonsskatten, som icke fick granskas innan den infördes, får inte heller granskas av den utredning som nu arbetar, sedan skatten genomförts. Den partistödsutredning som Sten Andersson och jag gemensamt satt i ledde fram till den första fempartiuppgörelsen i svensk utredningshistoria om nya, rättvisare regler för partistödet. Där förekom en mycket intressant sits under några månader som handlade om den principiella synen på pressens frihet. Sten Andersson säger här att han aldrig har sagt att tidningarna skall vara partimegafoner. Men den allmänna linje han drev i denna utredning var att partistödet på något sätt skall vara knutet till partiernas s.k. andel i dagspressen. Oavbrutet kom Sten Andersson i utredningen tillbaka till den saken. Ständigt begärde han utredningar om hur stor del som de olika partierna har av dagstidningarna. Oavbrutet antydde han — utan att lägga fram något konkret förslag, naturligtvis — att partistödets konstruktion på något sätt ändå skulle bestämmas med hänsyn tagen till, som det hette, partiernas möjligheter att nå ut via pressen. Det måste ju innebära någon anknytning till andelen i dagspressen. Mot den tankegången, energiskt driven men naturligtvis suddig i detaljerna, anförde jag hård principiell kritik på fyra linjer. Jag har beskrivit det i en artikel i Expressen i går. För det första får tidningar inte främst ses som förmedlare av politikernas propaganda. Tidningar skall stå självständiga mot partier och statsmakt. De får inte vara lydiga redskap. Och jag kan inte hjälpa att liberalismen och socialdemokratin har olika presstraditioner, att liberala tidningar oftare visar större självständighet i förhållandet till det parti som de känner sig stå närmast än vad A-pressen gör. För det andra måste man oerhört noga skilja mellan nyhetsförmedling och opinionsbildning i en tidning. Om en tidning driver en liberal politik på ledarplats, så betyder det inte att den tidningen från första till sista sidan är folkpartistiskt indoktrinerad. En tidning — framför allt i den liberala pressen — kan lidelsefullt bekämpa en åsikt på ledarplats och lidelsefritt förmedla den på nyhetsplats. Det är mycket viktigt att man drar den skiljelinjen. Människorna skall kunna lita på sin tidning och veta att de får en hyggligt objektiv bild av var partierna står och av de nyheter som inträffat. Där finns också en skillnad mellan socialdemokratisk och liberal presstradition. Vem som helst som läst de regionala tidningarna vet hur svårt det är för moderater, centerpartister, kommunister och folkpartister att få ett anständigt referat i en rad socialdemokratiska landsortstidningar. Och vi vet hur vanligt det är — jag vill nästan säga att det är regel — att de liberala tidningarna känner det som sin plikt inför läsarna att förmedla vad de andra partierna tycker. Se bara på Dagens Nyheter här i staden! Ett flertal undersökningar har visat att socialdemokratin där får många fler referat av olika slag än folkpartiet. Denna distinktion mellan nyhetsförmedling och opinionsbildning tycker jag är pinsamt självklar. Men det har varit nödvändigt att upprepa den gång på gång vid resonemangen med Sten Andersson. Han har inte velat förstå den. För det tredje går det givetvis inte att bara studera dagspressen om man vill se vilka möjligheter partierna har att nå ut med sina ståndpunkter via pressen. Vi har ju också fackförbundspressen, som Sten Andersson i sådana här sammanhang alltid nonchalerar. Där finns många tidningar med stora upplagor, skickligt redigerade och med betydande inflytande. Men de tidningarna har Sten Andersson aldrig velat föra in i bilden. Det finns också i samhället ytterligare en rad saker som gör att socialdemokratin har ett propagandistiskt övertag och mycket stora ekonomiska resurser i förhållande till oppositionen. Om man skulle ha utrett vad dagspressen innebär, så hade man också fått göra en analys av vad alla dessa favörer som socialdemokratin har innebär när det gäller möjligheten att nå ut till allmänheten med sin information. Men hos Sten Andersson har det inte funnits något intresse för att analysera de sakerna. På ett sätt förstår jag honom i det fallet. Det är omöjligt att få en objektiv bild av allt detta. Man kan omöjligen bygga partistödet på en uppfattning om vad partierna har för totala resurser i samhället. Det är lika omöjligt som att bygga partistödets konstruktion på den andel som partierna sägs ha av dagspressen. Min fjärde linje i kritiken av Sten Andersson var att varje konkret koppling mellan pressandel och partistöd blir orimlig och stötande. Jag har gång på gång ställt frågor i det sammanhanget, men jag har aldrig fått svar på dem, och jag räknar heller inte med att få svar på dem här. Jag har sagt: Skall man reducera partiernas stöd med utgångspunkt i hur stor andel press som partierna har enligt den schablonmässiga tidningsstatistiken? Skall alltså socialdemokraternas partistöd reduceras med omkring 20 procent, eftersom socialdemokraterna har ungefär den andelen av pressen enligt tidningsstatistiken? Skall folkpartiets partistöd reduceras med drygt dubbelt så mycket därför att det är vad tidningsstatistiken anger som den liberala pressens andel? Jag har som sagt aldrig fått något svar på de frågorna. Antag t.ex. att tidningarna skulle ändra partibeteckning. Låt oss säga att man ändrade beteckningarna eller till . Skulle vi då ha en statlig tidningsnämnd som tvångsvis fördelade partibeteckningar och sedan byggde partistödskonstruktionen på det? Varje gång vi har gått in i konkreta resonemang har Sten Andersson flytt undan. Och jag förstår honom. Det är omöjligt att göra en anständig konstruktion när det gäller att förverkliga en så pass otillständig tanke som man här varit inne på. Till slut fick pressen reda på vad som höll på att inträffa i partistödsutredningen, som kört fast.Det blev stark kritik från nästan alla håll, Sten Andersson drog sig tillbaka och vägen till en uppgörelse om partistödet låg öppen. Den uppgörelsen är jag glad för, och jag tror att Sten Andersson också är det. Oavsett hur det går i valet i höst kommer den nya konstruktionen att ligga fast under nästa mandatperiod. Det är bra att vi pacificerat debatten på detta viktiga område, som alltså handlar om spelreglerna för demokratin. De senaste tre fyra veckorna har det i dagspressen förts en intensiv debatt som handlat om nya förslag till tvångströjor för de fria tidningarna. Utgångspunkten har, i kort sammanfattning; varit den mäktige socialdemokratiske massmedieutredaren Harry Scheins uttalande i Dagens Nyheter: ”Vi har redan bestämmelser för hur Sveriges Radio-TV åsiktsmässigt skall drivas. Vi måste få det också för pressen.” Detta är ett ordagrant citat från herr Schein. Det är naturligt att det blivit en livlig debatt med utgångspunkt i herr Scheins propåer. Från liberal synpunkt har vi varit indignerade över dem. Vi har sagt att pressens uppgift i en vital demokrati är att stå fri från statsmakter, partier, organisationer, ägare, annonsörer, så fri som möjligt från framför allt statsmakten, därför att det är det största och viktigaste maktcentret i ett samhälle. Tidningarna skall ju bevaka makthavarna fritt. De skall förnya debatten när partierna kört fast. De skall ge röst åt opinioner och perspektiv som icke får röst i t.ex. det här huset eller i de kommunala församlingarna, de skall ge utrymme för enskilda personligheter att driva sina linjer. De skall vidga debatten och på det viset indirekt vitalisera partierna. Framför allt skall pressen vara ett skydd i krislägen. I en ekonomisk kris eller en utrikespolitisk kris skall de stå fria från statsmakten; staten skall inte ha någon möjlighet att gå in och säga: Det här var fel skrivet, ni får inget presstöd därför att ni inte följer de givna reglerna, osv. Detta har varit liberalismens syn på pressen under långt mer än hundra år. Statsministern hade alldeles rätt i onsdags då han sade att liberalismen gjorde en banbrytande insats under 1800-talet, när denna syn på pressen började slå igenom. Jag menar att liberalismen gör en lika banbrytande insats nu när man värnar om den synen på pressen — fri från statsmakten — i kombination med ett presstöd som är nödvändigt för att förhindra en fortsatt monopolisering. Jag är övertygad om att socialdemokrater om en 30-40 år kommer att göra sin pliktskyldiga reverens för 1970-talets liberaler för att de stod fast när en del röster på den socialdemokratiska kanten började föra fram förslag som skulle ha inneburit tvångströjor för pressen. Vi har i folkpartiets nya partiprogram utförligt beskrivit den här synen på pressen; jag är helt på det klara med att Sten Andersson inte delar den. Så här har vi skrivit i några avgörande meningar: ”Ekonomiskt starka tidningar blir i regel mer självständiga — mot statsmakter, ägare, annonsörer och organisationer. Man bör därför undvika att urholka ekonomin för tryckta skrifter genom t.ex. annonsoch reklamskatt. Genom generella reformer bör statsmakterna skapa ett klimat som är gynnsamt för det trycka ordet. På samma gång är det nödvändigt att motverka att tidningar kommer i en regional monopolställning. Presstöd behövs därför för att förhindra pressdöd. Stödet bör bygga på automatiskt verkande regler för att förhindra maktmissbruk. Varje tanke på att koppla samman partistöd med presstöd måste avvisas. — — — Liberalismen slår vakt om tryckfrihetsförordningen som en av grundlagarna därför att den ökar skyddet för det tryckta ordet när påfrestningarna är stora — — —.” I det läget, när vi i november 1972 på landsmötet i Göteborg hade slagit fast de här principerna för den fortsatta presspolitiken, kommer Harry Schein och säger att vi redan har ”bestämmelser för hur Sveriges Radio-TV åsiktsmässigt skall drivas. Vå måste få det också för pressen” — alltså regler för hur pressen ”åsiktsmässigt skall drivas”. Får jag till herr Andersson i Stockholm ställa frågan: Vilken är den socialdemokratiske partisekreterarens uppfattning om den socialdemokratiske massmedieutredarens senaste utspel?

Herr talman! Det var ett rätt magert anförande herr Sten Andersson här höll. Det var inte mycket av de våldsamma angreppen från första anförandet. Det var inte mycket till svar på de frågor jag ställde. Herr Andersson påstår att han inte alls drivit kravet att man skulle koppla ihop presstöd och partistöd. Men omedelbart efter detta påstående är han inne på just den linjen. Han säger att den första presstödsutredningen just ledde till en sammankoppling mellan partistöd och presstöd. Herr Sten Andersson tyckte det var bra. Hur var det nu med den första presstödsutredningen i början på 1960-talet? Jo, den lade fram ett förslag om att partierna skulle fördela stödet till de tidningar som stod dem närmast. Det förslaget kritiserades med utomordentlig hårdhet av nästan alla tidningar, inklusive de socialdemokratiska, som sade att det skulle bli en oerhörd bindning mellan partier och press, om det presstödet genomfördes. Då skulle tidningarna för att få sina pengar vara beroende av att hålla sig väl med det parti de stod närmast. Förslaget avvisades. Det fick en förintande kritik nästan överallt, utom av herr Sten Andersson och en del som tänker som han. I stället lade man utredningen åt sidan och införde partistöd, där partierna får pengarna och får använda dem hur som helst. Ingen granskning görs vare sig i förväg eller i efterhand. Det var en bra lösning. Herr Sten Andersson menar nu att han inte drivit sin linje i partistödsutredningen. Det har han visst gjort. Utredningen körde fast just därför att han drev den linjen. Jag vill citera ett par meningar ur ett utredningsprotokoll den 12 oktober 1971: ”Herr Per Ahlmark anförde att partistödsoch presstödsfrågorna bör hållas isär och att det är oacceptabelt att anknyta ett eventuellt grundbidrag till partiernas andel av dagspressen.

Sedan är det ändå betänkligt att den socialdemokratiske partisekreteraren vägrar att kommentera den socialdemokratiske massmedieutredarens förslag. Herr Schein har sagt att vi redan har ”bestämmelser för hur Sveriges Radio-TV åsiktsmässigt skall drivas. Vi måste få det också för pressen”, alltså regler för hur pressen ”åsiktsmässigt skall drivas”. Till detta har herr Sten Andersson inga som helst kommentarer och viskar inte ens fram ett avståndstagande. Det är allvarligt för framtiden.

Herr talman! Nu har Sten Andersson slagit till reträtt på ett påtagligt sätt. Han säger: Inget förslag har lagts fram enligt de principer som jag refererat. Nej, det är precis vad jag själv sade i mitt första anförande och vad jag skrev i Expressen i går: Inget konkret förslag lades fram av Sten Andersson i partistödsutredningen, trots att jag gång på gång uppmanade honom att göra det. Vad Sten Andersson gjorde var att på sammanträde efter sammanträde driva linjen att partistödets konstruktion skulle påverkas av partiernas andel i dagspressen. Ständigt drev han den principen. Jag polemiserade utförligt mot den, och jag har också gjort det i kammaren i dag. Men så kom vi till en punkt då jag ansåg att det var dags för herr Andersson att konkretisera sig. Skall partistödet reduceras med utgångspunkt i partiernas s.k. andel i dagspressen? Skall t.ex. folkpartiets andel av partistödet reduceras 37 gånger mer, till följd av Dagens Nyheters upplaga på 440 000 exemplar. än socialdemokratins andel till följd av Örebro-Kurirens upplaga på 12 000 exemplar, eller något sådant? Om den liberala pressen ändrar partibeteckning från och till eller något sådant, skall i så fall en statlig tidningsnämnd fördela stödet efter partibeteckningarna över landet för de fria tidningarna? Då tystnade herr Andersson och återgick till de allmänna deklarationerna om att man skall ta hänsyn till pressandelen etc. Det är alltså riktigt att herr Andersson inte vågade lägga fram något konkret förslag — det civilkuraget hade han inte.

Herr talman! Jag skall inte ta den tid i anspråk som skulle fordras för en fullständig genomgång av de protokoll som herr Sten Andersson här åberopar. Socialdemokraterna har varit mycket angelägna om att i dag få till stånd ett beslutsplenum i ett viktigt ärende, och mot den bakgrunden skulle det vara att försätta kammarens ledamöter i en svår situation, om vi här skulle hålla på ett par timmar till. Statsministern har avböjt att fortsätta sakdiskussionen om partiernas inställning i den viktiga frågan om pressens frihet, sedd i relation till den mycket intressanta debatt som pågår i tidningarna, till dess att han ytterligare har hunnit ta del av materialet. Jag skall med glädje ställa upp och diskutera med statsministern, och jag hoppas att vi skall få tillfälle att göra det här i kammaren. Herr Andersson ondgjorde sig över att jag inte fanns i kammaren från början av den här diskussionen.

Det var lyckligtvis möjligt att få fatt i herr Anderssons partiordförande, och jag har nu fått klart för mig att det måste vara ett olycksfall i arbetet i herr Anderssons partistyrelse. Det var alltså förklaringen till att jag inte kunde finnas på plats här i kammaren just i det ögonblick som herr Andersson önskade.

Jag vill i övrigt i den sakfrågan ansluta mig till herr Ahlmarks inlägg.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

Men nu har vi ju fått herr Anderssons absolut entydiga deklaration att han icke har uppfattningen att presstöd och partistöd i något sammanhang får hopkopplas. Det tycker jag inte är något dåligt resultat av debatten. Är det så att herr Andersson alltid i varje läge haft samma uppfattning? Då tycker jag han är förtjänt av en upprättelse och då skall han få den.

Herr talman! Det är tydligt att jag var för förhoppningsfull om herr Andersson. Han vill icke avsvärja sig den sammankoppling mellan partistöd och presstöd som för oss från principiella synpunkter är oacceptabel. Låt oss konstatera det. Sedan tycker jag faktiskt att vi skall kunna resonera om detta utan den våldsamma upphetsning som herr Andersson i ett par inlägg här har visat.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i denna diskussion med herr Sten Andersson. Den står jag för en gångs skull utanför. Jag vill nöja mig med två korta upplysningar. Herr Sten Andersson har uppgivit att moderata samlingspartiet ger ut pengar till sina tidningar. Det förekommer inte, herr Andersson. De tidningar som stöder moderaterna har icke något bidrag från moderata samlingspartiet, inte sedan fem år, har det upplysts mig. Jag vill gärna lämna den upplysningen vidare. Den andra upplysningen rör att jag är åberopad här som innehavande en ståndpunkt i fråga om vad som står i protokollen. Det är inte gärna rimligt. Jag fick protokollen i min hand för en stund sedan, bläddrade igenom några av dem, ungefär hälften, på några sekunder och sade då till herr Sten Andersson att jag inte fann något som stöd för att partisekreteraren har velat i kommittén förorda en sammanblandning av partistödet och tidningarnas redigering. Nu rör diskussionen någonting helt annat och jag kan inte åberopas i den debatten förrän jag haft tillfälle att studera protokollen. Jag hoppas få tillfälle till det tillsammans med många andra av kammarens ledamöter så att vi själva kan bilda oss en uppfattning om vad som förevarit i denna utredning. Jag lyckönskar dock utredningen till att ha fört så noggranna protokoll — i den punkten ett föredöme för andra utredningar.

Herr talman! Jag tvingas bara läsa in några rader ur det här protokollet. Sten Anderssons upprepade inlägg har gett intrycket av att det inte där framgår att han har drivit den här linjen i partistödsutredningen. Får jag därför citera en liten del av §6 i protokollet från sammanträdet i partistödsutredningen den 12 oktober 1971. Jag har gjort det tidigare, men herr Sten Andersson har struntat i att ta hänsyn till det.

Herr Tore Forsberg” — partisekreterare för vänsterpartiet kommunisterna — ”instämde i att pressfrågor inte kunde lämnas utanför utredningens arbete.”

Herr talman! Riksdagens centrala betydelse och dess respekt inom landet och inför sig själv bygger på att rimliga arbetsformer kan iakttagas. Detta villkor är inte uppfyllt i behandlingen av de två ärenden som det förutsätts att vi i dag skall avgöra. Huvudfrågan gäller subventioner som skall diskuteras i jordbruksutskottet på grundval av en proposition som ännu inte lagts fram. Täckningen av dessa subventioner har diskuterats inom skatteutskottet utan att mer än en delproposition någonsin lagts fram. Det ärende som behandlats inom finansutskottet grundar sig på en proposition vars juridiska grund är bräcklig. Ärenden av stor betydelse för landets medborgare skall inte hastas igenom riksdagen bara därför att det finns en majoritet för dem här i huset. Vi har i utskotten från moderata samlingspartiet motsatt oss att ärendena skall avgöras efter endast en bordläggning, och vi har velat ge klart uttryck för denna uppfattning genom att reservera oss. När vi nu avstår från att yrka bifall till reservationerna beror det på att vad som i dem sägs är av betydelse för framtiden mera än just i dag.

Herr talman! Låt mig säga att jag är inte så litet förvånad över att herr Burenstam Linder, med så många instämmanden, klagar över handläggningen av nu föreliggande ärenden, över utskottsberedningen och den brådska som han påstår har förelegat. I finansutskottet har vi haft att behandla frågan om den allmänna prisregleringslagens ikraftträdande. Vi har haft god tid att begrunda den frågan. Propositionen, som inte är särskilt omfattande — den har bara fyra sidor — har förelegat sedan den 12 januari. Den föredrogs och diskuterades i laga ordning, och det fanns i utskottet inte tillstymmelse till invändningar mot det sätt varpå det skedde.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

2. skulle besluta att i detta sammanhang icke vidta ytterligare beskattningsåtgärder i form av höjd bilaccis.

Herr talman! För att undvika missförstånd är det nödvändigt att klart se att vi i dag diskuterar två från varandra åtskilda frågor. Vad det först och främst gäller är hur man skall undvika att en utlösning av jordbruksavtalets inflationsregel i början av det här året medför prishöjningar på livsmedel. Det vill man försöka undvika genom att betala ungefär 360 miljoner kronor i subventioner till de s.k. regleringskassorna, och de pengarna vill man få fram genom att höja andra varupriser. Den andra frågan — och den är formellt helt fristående — är om livsmedelshandeln skall få täcka de kostnadsökningar som inträffar bl.a. på grund av lönehöjningar inom distributionen och göra det genom att höja priser där. Den ena frågan är alltså hur man skall undvika att dagligvaruhandelns inköpspriser höjs, och den andra avser hur man förhindrar att de kostnadsökningar som sker inom själva dagligvaruhandeln tar sig uttryck i högre priser. Det är den senare frågan som finansutskottet har haft att ta ställning till. Regeringen har infört ett prisstopp, och riksdagen har att i efterhand yttra sig om detta. I sitt beslut om prisstopp utnyttjar regeringen en fullmaktslag som säger att prisstopp kan införas i händelse av krig, krigsfara eller annan stor risk för en allmän höjning av varuprisnivån. Det är i allra högsta grad tveksamt, om de förhållanden som nu råder kan sägas vara sådana att lagen tillämpas på ett juridiskt korrekt sätt. Inflationstakten är förvisso hög, men den är inte krisartad just nu i förhållande till vad den varit tidigare. Vidare måste man fråga om det verkligen är lagligt att tillämpa ett prisstopp på ett mycket begränsat varusortiment, när nu lagen över huvud taget avser lägen då det råder risk för en allmän varuprishöjning. Mot den bakgrunden är det vår uppfattning att man skall föra en sådan politik att något prisstopp utöver det första halvåret inte skall vara nödvändigt. En sådan politik bygger på allmänt stabiliseringspolitiska insatser. Det finns ytterligare ett starkt skäl till att det vore bättre att försöka hejda inflationen på andra vägar, herr finansminister, och det är att detta prisstopp med största sannolikhet kommer att bli verkningslöst, åtminstone över en längre period än någon sorts inledande skede. Om man kunde förhindra inflation genom att förklara den olaglig, vore det verkligen bra. Det enda beklagliga i så fall är ju att man inte gjort det för länge sedan. Om det inträffar kostnadshöjningar och man inte får täckning för dem, går företagen så småningom omkull. Det gäller enskild handel såväl som kooperativa affärer. Varken anställda eller kunder kan rimligen vara betjänta av någonting sådant. Vad som sannolikt kommer att inträffa i det här fallet är dock någonting annat, nämligen att handeln kommer att täcka sina kostnadsökningar genom att höja priserna på icke prisreglerade varor. Prisstoppet blir då verkningslöst, men det leder till orättvisor mellan olika typer av handel, ty de har olika svårt att kompensera sig på andra varuområden än de prisreglerade. Det sannolika är att de som kommer värst i kläm är kvartersbutiker med ett begränsat, prisreglerat sortiment och glesbygdsbutiker. Det är av den anledningen, herr talman, lätt att finna förödande kritik av prisstopp som en mera permanent ekonomisk-politisk metod, inte bara i läroböcker i ekonomi utan även i mera officiellt tryck. Man kan t.ex. se att stabiliseringsutredningen, där många ledande socialdemokrater medverkade, på sin tid tog klart avstånd från prisstopp som ekonomisk-politisk metod. Ett mycket färskt exempel på ett liknande avståndstagande finns i ett yttrande som fälldes häromdagen av näringsfrihetsombudsmannen. Ett annat intressant uttalande finns i socialdemokraternas valhandbok för 1966. Det skall jag be att få läsa upp därför att det har ett visst samband med dagens politiska läge. ”Kommunisterna brukar säga”, står det i valhandboken, ”att vi behöver priskontroll. En sådan är emellertid dyrbar och krånglig att administrera. Den kan minska konkurrensen och snedvrida varuförsörjningen. Många affärsmän uppfattar också ett kontrollerat pris som ett lägsta pris.

Det gäller t.ex. postverket, där prisstegringarna har skett ungefär dubbelt så snabbt som höjningen av den allmänna varuprisnivån. Det gäller televerket, och det gäller förvisso statens järnvägar. Det gäller, sedan apoteksbolaget blev socialiserat, även apoteken, och det gäller hyrorna, där staten har ett avgörande inflytande. Om det vore så lätt att bota inflation att man bara behövde förbjuda den, som regeringen vill göra, genom ett prisstopp, vore det bra om man först och främst förbjöd sig själv att höja priserna mer än de höjs på andra håll. I finansutskottet har vi inte haft formell anledning att ta ställning till det första huvudproblemet, nämligen om man via subventioner skall försöka bli av med de prisökningar på livsmedel som inte inträffar i själva distributionen. Vi har bedömt saken på så vis att några väsentliga fördelar inte uppnås om dessa subventioner genast föranleder motsvarande prishöjningar på bensin och andra nyttigheter. Jag har sett uppställningar som visar att den genomsnittliga familjen egentligen inte tjänar något alls på den ommöblering av prisstegringar som nu sker. Det är av den anledningen vi anser att man först och främst skall betala de här subventionerna genom besparingar bland de ofantliga offentliga utgifterna. Vi har dessutom den uppfattningen att det är rimligt att i stället för att tillgripa subventioner och skattehöjningar försöka nå motsvarande resultat på priserna genom en skattesänkning, nämligen genom att ta bort momsen på mjölk och grädde. Men om man nu ändå skall gå subventionsvägen uppstår den fråga som man från finansutskottets sida bör ha en uppfattning om, nämligen: När måste man ta till en finanspolitisk åtstramning som täcker notan? Det är vår uppfattning att vi skall fatta beslut om det i vår när man bättre kan överblicka konjunkturläget för nästa år. Vi anser att det inte finns någon anledning under den del som är kvar av innevarande budgetår att dra in ytterligare pengar till statskassan genom skattehöjningar. Att det måste finnas en grund för den uppfattningen visas av att t.ex. arbetsmarknadsstyrelsen bedömer konjunkturläget så att den nu uppebarligen lägger fram omfattande krav på ytterligare statliga utgifter, som skall medverka till att hålla sysselsättningen på en rimlig nivå. Jag kan inte förstå att det kan vara en rimlig konjunkturpolitik, herr finansminister och herr Ekström, att ta in ytterligare pengar med den ena näven i form av sådana här skattehöjningar nu under första halvåret för att sedan skicka ut dessa pengar med den andra näven. Det är av den anledningen, herr talman, som jag ber att få yrka bifall till vår reservation i finansutskottets betänkande nr 2.
Herr talman! Jag har i denna debatt närmast avsett att göra en principiell deklaration beträffande min egen och mitt partis syn på prisstoppet som sådant, alltså som ett instrument mot prisstegring och inflation, och därtill ge några kommentarer till den nu föreslagna prisregleringsförordningen. Låt mig då först säga att jag delar den uppfattning som tidigare framförts från denna talarstol, att det i det långa loppet inte går att med prisstopp på en slutprodukt förhindra en prisstegring, om man inte också tar itu med och kommer till rätta med de bakomliggande orsakerna till en prisuppgång. Ett prisstopp kan temporärt förhindra prisstegring men dämmer bara upp prisstegringsvågen, om man inte kan få ett grepp om prisstegringsfaktorerna. Prisuppgången blir bara så mycket starkare när fördämningen till slut brister. När därtill prisstoppet inte är totalt utan bara berör ett smalt — låt vara viktigt — sortiment finns stora risker för ett överförande av prisstegringarna på andra sektorer och varor. Inom den integrerade handeln, främst i de stora varuhusen, och inom varudistributionen finns stora möjligheter att göra ett sådant överförande, och då får konsumenterna betala prisstegringarna den vägen. Svårast är detta naturligtvis inom den specialiserade handeln med livsmedel, och den sektorn blir naturligtvis, om prisstoppet skall vara länge, hårt drabbad. Beträffande den nu föreslagna prisregleringen vill jag göra följande kommentar. Det är väl ganska diskutabelt om man hade anledning befara så stora och okontrollerbara prisstegringar på detta område att ett prisstopp kan anses mer befogat här än på andra områden. Det gäller dock ett i producentledet prisreglerat område, och handeln och distributionen kan inte vara svårare att övervaka här än på andra områden. Det bör i detta sammanhang noteras att det är två saker vi talar om, vilket oftast inte framgår av debatten. Det är i första hand fråga om en konsumentsubvention för den prisstegring som hade blivit en följd av jordbrukets kompensation enligt inflationsregeln. Detta är den stora biten, men den är ju till sina effekter ganska lätt kontrollerbar eftersom den dels har engångskaraktär, dels är till sin storlek känd. Den egentliga prisstoppsdelen är marginell till sin verkan och ligger ovanpå, men riskerna för prisstegringar är rimligtvis inte större här än på andra områden, snarare tvärtom eftersom en förändring av världsmarknadspriserna på dessa varor i sjunkande riktning — sådant kan också inträffa — oavsett jordbruksavtalet sänker hela prisnivån. Det är naturligtvis totaleffekterna som har varit avgörande för regeringens bedömning i detta sammanhang, men låt mig ändå säga att den huvudsakliga prisdämpande effekten hade kunnat åstadkommas om man tagit subventionsdelen och i övrigt begränsat sig till normal prisövervakning. Från centerns sida har vi självfallet ingenting att invända mot det socialt betingade resonemang som förs av regeringen — vi har också anslutit oss till det i utskottet — som går ut på ett förbilligande för konsumenten av dessa viktiga baslivsmedel. Vi har tidigare, senast förra året, framfört liknande synpunkter och krav. Om regeringen nu finner anledning att från social synpunkt subventionera konsumenterna på detta område precis som man länge har subventionerat vissa kategorier hyresgäster och egnahemsägare beträffande bostadsproduktionen har vi från centerns sida helt naturligt ingenting att erinra häremot. Om man sedan vill koppla detta med ett prisstopp har vi, trots de principiella betänkligheter jag tidigare anfört mot prisstoppet som sådant, också accepterat detta som en temporär åtgärd. Det kan naturligtvis, som också utskottet framhållit, om inte annat ge rådrum för andra åtgärder i stabiliseringspolitiskt syfte som vi fortsättningsvis förväntar. Låt mig tillägga, herr talman, att de här åtgärderna, som av lättförklarliga skäl ofta kopplas till gällande jordbruksavtal, är helt neutrala i förhållande till detta. Jag noterar ändå med tillfredsställelse att regeringen till Lantbrukarnas riksförbund i förväg inte bara meddelat att prisstopp på dessa livsmedel kommer att införas utan också försäkrat att avtalet till sitt materiella innehåll kommer att hållas och att detta kommer att ske på samma grunder som under prisstoppet 1970 och 1971. Till slut ett par ord om finansieringen, eller kanske snarare om frågan om vi skall finansiera eller inte. För centerns del har herr Fälldin tydligt sagt klart ifrån, att vi är beredda att betala den här notan. Jag vill själv understryka att det här rör sig om konsumtionsutgifter, och det kan inte vara mer än rimligt att man betalar den här konsumtionen så att säga kontant. I den andan har vi från centerns sida bidragit till den trepartiuppgörelse som skatteutskottets ledamöter väl närmare kommer att redogöra för. Jag skall därför inte ingå på den. Jag vill bara säga att detta är en uppgörelse som vi självfallet står bakom och som vi förmenar är bättre än det ursprungliga förslaget. Jag hälsar med tillfredsställelse att det har varit möjligt att komma överens på det området. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Bakgrunden till att vi nu har anledning att behandla frågan om ett prisstopp på vissa för konsumenterna viktiga livsmedel är den oroande inflationsutvecklingen i vårt land. Prisstegringarna är mycket kännbara, och tyvärr har vi väl att räkna med en fortsatt otillfredsställande utveckling, om inte kampen mot inflationen drivs med kraft. Prisstopp är ett instrument som kan användas i speciella lägen och för begränsad tidrymd. Jag behöver inte här närmare utveckla de problem som ur många synpunkter är förknippade med ett prisstopp. Vad det nu gäller är att begränsa inflationsverkningarna på vissa för konsumenterna dagligen nödvändiga varor. Vi har från folkpartiet och centerpartiet framfört våra synpunkter i detta avseende. Jag kan hänvisa till det särskilda yttrandet nr 2 i finansutskottets betänkande nr 40 år 1972. För konsumenterna är det av visst värde att regeringen nu har framlagt förslag som ger en effekt av samma innebörd som vi föreslagit. Ur denna synpunkt ser vi det som en framgång för folkpartiets och centerpartiets strävanden. Gunnar Helén har under den allmänpolitiska debatten klargjort folkpartiets ställningstaganden, och jag har därför ingen anledning att ytterligare ta kammarens tid i anspråk därmed. Som ledamot av finansutskottet och med utgångspunkt i de bedömningar som bör göras av den anledningen är jag angelägen peka på att de konsumentutgifter som berörs av prisstoppet endast beräknas omfatta 8,3 procent av konsumenternas samlade utgifter. Detta visar klart att de åtgärder som nu vidtages är av mycket begränsad omfattning, hur värdefulla de än är. Kampen mot inflationen och de därav föranledda prisstegringarna i allmänhet måste därför prioriteras i den ekonomiska politiken. Regeringen har här enligt vår uppfattning ett ansvar för bristande effektivitet och intresse. Vi får anledning att återkomma till vad som måste göras för att bekämpa inflationen och prisstegringarna i samband med behandlingen av våra motioner i finansutskottet om den ekonomiska politiken. Jag kan här också hänvisa till motionen nr 982 av herr Eriksson i Arvika m.fl. som speciellt tar upp dessa problem. För övrigt vill jag, herr talman, inskränka mig till att åberopa vad finansutskottet har anfört och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad vi i finansutskottet haft att ta ställning till är att godkänna eller inte godkänna förordnandet av regeringen att den allmänna prisregleringslagen skulle tillämpas. Som här tidigare framgått godkänner ett enigt utskott denna åtgärd av regeringen. Men jag kan ändå inte underlåta att ställa mig litet undrande till hur vi har kunnat komma till denna enighet, inte minst när jag hörde herr Burenstam Linder. Jag sade i mitt tidigare anförande att det rått en viss förvirring inom moderata samlingspartiet, och detta intryck kvarstår i varje fall för mig fortfarande. Herr Burenstam Linder underkänner åtgärder när det gäller att vidta prisregleringar. I en motion nr 1037 som vi hade att behandla och som väckts av moderata samlingspartiets andre vice ordförande Krönmark och som underskrivits av bland andra moderata samlingspartiets kvinnoförbunds ordförande talas om prisstegringar i Sverige och i vissa andra länder. Det sägs där att prisstegringarna varit kraftiga. Man anför att det i Finland främst inom livsmedelsområdet varit mycket kraftiga prisstegringar men säger vidare följande: ”Motsvarande utveckling har i USA varit betydligt lugnare än i de europeiska länderna, bl.a. beroende på en omfattande och effektiv prisreglering.” En tabell från statens prisoch kartellnämnd åberopas. Man har tydligen i motionen i varje fall gett uttryck åt den uppfattningen att man i vissa lägen kan använda denna mekanism när det gäller att söka åstadkomma en stabilitet och broms i prisutvecklingen. De båda reservanterna från moderata samlingspartiet har anfört tvivel på att förutsättningarna för tillämpning av lagen, nämligen ”att fara har uppkommit för allvarlig stegring av det allmänna prisläget inom riket”, verkligen varit för handen. De tvivlar alltså på detta, men här är det väl fråga om att ha en uppfattning: ja eller nej. En sådan här fråga går ju inte gärna att besvara med ”ja, fast troligen inte”, som väl ungefär är innebörden av reservanternas ställningstaganden! I december hade avtalats mellan jordbrukets representanter, statens jordbruksnämnd och konsumentdelegationen att högre priser skulle tas ut på de viktigaste livsmedlen. Detta gällde bl.a. 11 öre per liter mjölk. För att undgå prisstegringen på denna sektor, som de flesta betraktar som central i fråga om prisutvecklingen, infördes prisstoppet. Bönderna får då de avtalade pengarna via statsbudgeten. Man undviker också de procentuella påslag i senare led som vi brukar registrera och som här tidigare anförts. Vi anser att de förutsättningar som anges i lagen är uppfyllda. Sedan hör det till saken att hösten 1970 infördes efter det att allmänna prisregleringslagen börjat tillämpas prisstopp på viktiga livsmedel. Riksdagen godkände — såvitt jag kan komma ihåg enhälligt — att lagen även då tillämpades. Någon större skillnad mellan den nuvarande och dåvarande situationen kan jag inte upptäckta. Hade inte Kungl. Maj:t tillämpat lagen nu, hade ju faktiskt dessa stora prisstegringar på livsmedel inträffat, och detta hade kunnat leda till nog så besvärliga kedjereaktioner. Jag är, herr talman, glad över att utskottet är enigt, även om herr Burenstam Linder på sitt speciella sätt motiverade den här enigheten. Jag ber att få yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Beträffande herr Ekströms citat ur den motion från moderata samlingspartiet det här gäller och där det konstateras att prisutvecklingen i USA skulle ha varit lägre än i andra länder på grund av att man där haft en omfattande prisreglering vill jag säga att jag aldrig uteslutit möjligheten av att vi med mycket hårda sådana här ingrepp tillfälligtvis kan hålla nere en prisstegring. Men det helt avgörande är att detta på lång sikt är omöjligt, och under den tid som prisstoppet varar förorsakar det stora orättvisor. Under den tid prisstoppet varar, som i detta fall, på en mycket begränsad sektor kommer detta med största sannolikhet att leda till prisstegringar på andra varor. Detta är betydelsefulla synpunkter, och jag tror att herr Ekström måste hålla med mig om detta — det har kommit till uttryck i en lång rad olika offentliga utredningar i Sverige, och det har sagts i det citat jag läste upp ur socialdemokraternas valhandbok. Jag skulle inte bli förvånad om herr Feldt i interpellationssvaret till fru Marklund försöker göra samma iakttagelse. Det är det som vi verkligen vill fästa uppmärksamheten på när det gäller denna lag. Här har berörts frågan om det nu är risk för en allmän varuprishöjning. Ja, herr Ekström, jag tror att detta i hög grad beror på vilken ekonomisk politik som förs. Vi tror att det faktiskt föreligger en allvarlig risk för en varuprishöjning på grund av den ekonomiska politik som förs, men vi anser att det bör vidtas andra ekonomisk-politiska åtgärder som skulle utesluta eller väsentligt minska denna risk. Man skulle t.ex. kunna göra det lönsamt för näringslivet att förverkliga olika projekt som skulle kunna hålla nere kostnaderna. Då skulle inflationstakten bli mindre, och då skulle man kunna ta löneökningar utan att detta behövde föranleda mycket stora prisstegringar. Vad beträffar den förvirring som herr Ekström har talat om två gånger gäller denna inte den ena eller andra motionen från moderata samlingspartiet. Den består i att riksdagen har att behandla en huvudfråga som skall diskuteras i jordbruksutskottet på grundval av en proposition som ännu inte är framlagd. Denna huvudfråga föranleder ett ärende som har tagits upp i skatteutskottet. Där föreligger bara en delproposition, nämligen den som gäller höjningen av bensinskatten. I finansutskottet har det funnits en proposition, men jag gör gällande att den har vilat på ganska bräcklig juridisk grund.

Herr talman! Fru Marklund har ställt följande frågor till mig: 1. Avser regeringen att vidta åtgärder som innebär en utvidgning av prisstoppet att gälla även andra för löntagarfamiljerna nödvändiga varor? 2. Planerar regeringen några initiativ för att komma åt otillbörliga vinster inom vissa branscher och därigenom åstadkomma prissänkningar? Regeringens beslut att införa prisstopp på vissa livsmedel under år 1973 motiverades av att betydande höjningar av konsumentpriserna var att vänta på dessa varor som en följd av uppgörelsen om jordbrukspriserna. Prisutvecklingen på övriga varuområden väntas enligt nu föreliggande bedömningar inte bli sådan, att en utvidgning av prisstoppet är meningsfull. Den intensiva övervakningen av prissättningen fortsätter emellertid på hela konsumtionsvaruområdet. Vad gäller fru Marklunds andra fråga vill jag erinra om att prisoch marginalutvecklingen följs noga av prisoch kartellnämnden även på andra varor än de som omfattas av prisstoppet och att det finns olika möjligheter att ingripa om anmärkningsvärda förhållanden skulle komma fram.

Herr talman! Den 13 december i fjol ansåg finansminister Sträng att det inte var aktuellt med ett prisstopp. Han ville då inte ens diskutera frågan i den interpellationsdebatt, som borde ha ägt rum. En vecka senare infördes ändå det prisstopp, som nu gäller en del centrala livsmedel. I dag, den 2 februari 1973, säger handelsministern att en utvidgning av prisstoppet inte är meningsfullt. Jag vågar inte hoppas att han skall ha ändrat mening redan om en vecka, men med hänsyn till att det nuvarande prisstoppet bara omfattar en dryg fjärdedel av konsumtionen av s.k. dagligvaror finns det väl ändå anledning att fundera över om det verkligen skulle vara helt meningslöst att införa ett prisstopp också för övriga tre fjärdedelar. Hur kan man för övrigt göra denna bedömning, samtidigt som man i finansplanen förutser en prisstegring på ca fem procent under detta år? Prisstegringen under 1972 höll sig ju på ungefär samma nivå, och då fanns det inget prisstopp alls! Slutsatsen måste bli att den förutsedda ökningen kommer att slå hårt på de tre fjärdedelar som inte omfattas av prisstoppet. Redan nu finns det propåer från livsmedelshandlarhåll om prishöjningar från den 1 mars för att som man säger ”kompensera sig för nya lönehöjningar”. Det talas i sammanhanget också om dispenser från gällande prisstopp. Vi har under senare år haft en prisutveckling, som inneburit att stora grupper fått vidkännas en sänkt levnadsstandard. Skall regeringen, som fallet var under 1972, acceptera en fortgående prisstegring, måste det betyda en fortsatt standardförsämring. Det var ju nämligen först inför den kraftiga prishöjningen på viktiga livsmedel, som jordbruksavtalets ikraftträdande skulle innebära, som regeringen tog till det begränsade prisstoppet. De senaste årens ekonomiska utveckling har fört med sig ett dubbelt tryck för många människor. Dels har de upplevt en växande arbetslöshet, dels har de drabbats av ständigt höjda priser, inte minst på sådana levnadskostnader som spelar en mycket stor roll för genomsnittslöntagarna och de lågavlönade. Dit hör också livsmedelsposten. För att klara den delen i hushållsbudgeten har många tvingats ta till en ur näringssynpunkt sämre kost. Att det förhåller sig på det viset framgår av följande exempel: Sparbankerna har i en budget för en tvåbarnsfamilj med en inkomst på 24 000 kronor räknat fram att denna familj för att må bra skall ha en matkostnad på 12 000 kronor om året. Efter skatt och bidrag betyder det att matkostnaderna skulle ta 54 procent, dvs. över hälften av familjens disponibla inkomst. Familjepolitiska kommittén redovisar i sitt betänkande ”Familjestöd” en hushållsundersökning om vad människor i olika inkomstlägen verkligen äter. Av den framgår att maten tar drygt 30 procent av den disponibla inkomsten för en inkomsttagare som tjänar mellan 20 000 och 29 000 kronor. En tredjedel av inkomsten är alltså vad man verkligen använder för matkostnaderna. Om samma familj skulle ha matkostnader efter vad den borde äta, skulle maten ta över hälften av inkomsten. En låginkomstfa milj med barn tvingas alltså äta sämre än vad den borde göra för att må bra, och detta i tider då kostexperter av varierande kvalitet försöker sprida kunskaper på temat ”ät rätt”. Att göra så är faktiskt inte lätt i dag. Dels har vi ännu inte någon tillfredsställande information om vad som är rätt eller vad tillsatsämnena i maten egentligen består av, dels är det dyrt med proteinrik mat i dag, sådan mat som bäst skyddar mot exempelvis de gifter som människor ursätts för i miljön, bl.a. på sina arbetsplatser. Den maten är alltså för dyr i synnerhet för barnfamiljer med en inkomst. Arbetaren som bäst behöver ”rätt” mat måste hålla sig till sådan som betecknas ”billig” mat men som sannerligen också kostar sina slantar och som innehåller de mesta tillsatserna. Uppgifter om att i Sverige finns län där bortåt en fjärdedel av alla fyraåringar är direkt undernärda uppfordrar inte enbart till ökade ansträngningar när det gäller kostinformation utan pekar också på den omständigheten att ”rätt” mat är dyr mat. Handelsministern säger i sitt svar att prisutvecklingen på övriga varuområden ”enligt nu föreliggande bedömningar” inte väntas bli sådan att en utvidgning av prisstoppet är meningsfull. Det kan finnas skäl för en sådan försiktig reservation. Tidigare års erfarenheter visar ju att de optimistiska bedömningarna vid årets början fått revideras åtskilligt innan året varit slut. Det återstår att hoppas att regeringen drar vederbörliga slutsatser av ändrade bedömningar och att det sker på ett tidigt stadium. Den ”intensiva övervakning” som handelsministern talar om får inte bara fungera så att prisstegringar registreras och förändringar i konsumentprisindex noteras. Den måste ge impulser till snabba ingripanden. Detta är starkt uttalade krav från alla dem som känt av prisstegringarna och protesterar mot dem, från alla dem som inser att den väsentliga delen av prisstegringen inte är orsakad av lönestegringarna och som i sin vardag upplever att det är någonting skevt i den ekonomiska utvecklingen. Vpk:s förslag om en utvidgning av den allmänna prisregleringslagens tillämpning är logiskt utifrån denna verklighet. Det är logiskt för den som menar allvar med att göra någonting åt prisstegringstendenserna. När liknande motionsförslag tidigare har avvisats här i riksdagen, har det anförts att prisreglering skulle vara en olämplig väg. Med beslutet att införa det nu gällande begränsade prisstoppet har regeringen tagit en riktigare ställning. Vi förordar en fortsättning på den vägen. Som svar på min andra fråga, om prisoch marginalutvecklingen på andra varuområden, anför handelsministern att frågan följs noga av prisoch kartellnämnden och att det finns olika möjligheter att ingripa om anmärkningsvärda förhållanden skulle komma fram. Att det sker så få ingripanden måste väl då bero på hur man bedömer vad som är anmärkningsvärda förhållanden. I kommentarerna kring Sveriges livsmedelshandlareförbunds rekommendationer att under året genomföra jämförpriser har det uppdagats förhållanden som åtminstone för den vanlige konsumenten ter sig minst sagt anmärkningsvärda. Den som har tid och kunskaper nog kan vid ett butiksbesök finna många intressanta prisskillnader. Skillnaderna kan vara oförklarligt stora inom en och samma varugrupp. Om det inte är vinsterna som är onormalt höga på de dyraste varianterna, vad är det då som åstadkommer skillnaden? Förpackningens utseende, kanske. Men skall man då inte ingripa mot sådant? Det finns branscher där ingripanden mot prisutvecklingen förefaller särskilt motiverade. En sådan är grammofonskiveindustrin. Monopoliseringen där till ett fåtal händer har åstadkommit att en grammofonskiva i dag betingar ett för många alltför högt pris. En grammofonskiva är väl ingen nödvändighetsvara, invänder någon. Nej, men alla som har ungdomar i familjen vet ändå att det är en stor artikel, och nog frågar man sig varför den noggranna uppföljningen av utvecklingen inte har lett till något ingripande på det området. Ett annat varuslag som ger höga vinster är reservdelar till bilar. Förhållandena inom den branschen har uppmärksammats av en riksdagskollega, som därtill är ordförande i prisoch kartellnämnden. Där finns kanske därför hopp om en sanering, men att situationen kunnat bli sådan att bilhandlarna och bilverkstäderna gör så stora vinster på handeln med reservdelar visar också att de befintliga möjligheterna att ingripa inte använts så som de borde. Att det borde finnas fler anledningar till ingripanden framgår ju också av uppgifter från prisoch kartellnämnden under våren 1972 om att prisstegringarna på dagligvaror till betydande del — ungefär en tredjedel — berodde på höjda handelsmarginaler. Det är väl ändå anmärkningsvärt och måste betraktas som en oskälig prishöjning. Hur ingriper man? Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida ständigt framhållit att vi inte i och för sig hyser någon övertro på en statlig prisreglering i ett kapitalistiskt samhälle. Men vi menar att man måste utnyttja de möjligheter som finns, och erfarenheterna från de perioder då regeringen tillämpat prisstopp har visat att det går att uträtta något. Det är enligt vår mening bättre med en dålig priskontroll som ger mindre prishöjningar än med ingen prisreglering alls, då priserna oavbrutet stiger kraftigt. Som jag tidigare sagt är de stegrade matpriserna en särskilt tung börda för barnfamiljer och låginkomsttagare. De stoppriser som nu gäller för de varor som omfattas av prisstoppet inkluderar de kraftiga prisstegringarna under 1972. Mervärdeskattens roll i prisutvecklingen har uppmärksammats inte minst genom kommunisternas krav att livsmedel bör befrias från moms. Mervärdeskatten ligger som en ytterligare börda på redan betungande prisstegringar som föranletts av jordbruksavtal eller andra omständigheter. Momsen utgör alltså en betydande del av de inträffade prisstegringarna. Detta innebär en belastning framför allt för låginkomsttagarna, som ju måste använda en stor del av inkomsterna till livsnödvändig konsumtion. Vår motion om slopad livsmedelsmoms har i dag bakats samman med behandlingen av propositionen om särskild skatt på motorbränslen. Det samband man lyckats finna är verkligen långsökt. Men oavsett när förslaget behandlas så hävdar vi att borttagandet av mervärdeskatten på livsmedel är en framkomlig väg till att åstadkomma prissänkningar. 1971 beräknades en sådan åtgärd innebära ett inkomstbortfall på ca 3 miljarder kronor för statskassan. I dag torde det röra sig om 4—5 miljarder kronor. Det är ingen dålig illustration till den tilltagande skattebelastningen på folkets dagliga livsmedelskonsumtion och den roll som mervärdeskatten spelar i prisutvecklingen. Liksom tidigare år anvisar vi även nu i motioner olika inkomstkällor för att täcka det här bortfallet i statskassan, åtgärder som skulle innebära betydande prissänkningar och en rättvisare beskattning. Herr Berndtson i Linköping kommer senare i debatten att närmare redogöra för vari dessa åtgärder består. Jag vill till slut, herr talman, tacka handelsministern för svaret på min interpellation.
Herr talman! Fru Marklund försöker i vad jag tror nu ganska välkänd stil göra gällande att standardförsämringen fortskrider i det här samhället. Särskilt skulle år 1973 genom fortsatta prishöjningar bli en period av kraftig standardförsämring. Jag vill bara göra den kommentaren att 1973 måste bli ett ovanligt hyggligt år för de svenska konsumenterna genom kombinationen av höjda löner, sänkta skatter och förstärkningar av vissa bidrag. I den kalkyl som leder fram till en ökning av konsumtionen här i landet på ungefär 4 procent har vi räknat med den prisstegring på ca 5 procent som fru Marklund talar om. Jag tror att det är rätt väsentligt att den informationen finns med i bilden. Sedan pekar fru Marklund på att det har antytts att det skulle lämnas dispenser från prisstoppet. Jag vill passa på att erinra om vad som sades när prisstoppet offentliggjordes i december, nämligen att de avtalsenliga lönehöjningar som är ett resultat av treårsuppgörelsen icke är sådana synnerliga skäl som kan få föranleda dispenser från prisstoppet. De synnerliga skäl som vi avser är desamma som tillämpades under förra prisstoppet, nämligen sådana enskilda fall där det kan visas att ett företag hamnat i en besvärlig situation med risk för sysselsättningen eller för företagets fortlevnad. Det betyder att de farhågor som tidigare i debatten uttrycktes för att glesbygdsbutikerna direkt skulle ställas inför likvidationshot inte är berättigade. Svårigheter av det slaget kan nämligen tas upp med prisoch kartellnämnden med hänvisning till möjligheterna till dispenser när synnerliga skäl föreligger. Fru Marklund förlorade sig sedan i en lång diskussion om matvanorna i Sverige och det felaktiga kosthåll som många familjer anses ha. Jag vill bara göra den kommentaren att om maten i dag tar drygt 30 procent av den disponibla inkomsten, så tog den för ungefär 25 år sedan i anspråk minst hälften av inkomsten, och det för att ge familjen ett kosthåll som väl fru Marklund ändå inte kan påstå är bättre än det som är vanligt i dag. Här har alltså hänt väsentliga ting när det gäller livsmedlens belastning på hushållsbudgeten. Jag tror också att livsmedlens näringsinnehåll förbättrats under de här 25 åren. Sedan måste vi vara medvetna om att om den felaktiga kosten beror på en kombination av för dåliga ekonomiska resurser och för dåliga kunskaper, så löser man inte det problemet genom ett prisstopp på livsmedel under ett år. Det måste rättas till genom förbättringar av de lägre inkomsttagarnas ekonomi, genom de skattesänkningar som genomförs i år, genom de höjningar av bostadstilläggen som görs i år och genom de höjningar av barnbidragen som också görs i år. Det är den typen av åtgärder som måste komma i fråga plus naturligtvis en bättre information. Det är en del av den konsumentupplysning som vi bedriver och som vi håller på att förbättra och utvidga. När det gäller anmärkningsvärda förhållanden som skulle föranleda ingripanden menar fru Marklund att ingenting görs, att det kan vara hur anmärkningsvärt som helst och ändå händer ingenting. De instrument vi har att arbeta med är numera flera, Det första är de kontinuerliga och numera mycket omfattande och djupgående undersökningar som statens prisoch kartellnämnd gör. Det är ganska intressant att just detta med grammofonskivor och tillståndet i grammofonbranschen, som fru Marklund fått upp ögonen för, är resultatet av en sådan undersökning. Det har också lett till att näringsfrihetsombudsmannen funderar på om ingripanden kan göras. NO är alltså det andra instrumentet som i hög grad bygger på prisoch kartellnämndens undersökningar. Det tredje är konsumentombudsmannens arbete. Han håller just på med en granskning av marknadsföringsåtgärderna, t.ex. de förpackningar som fru Marklund talar om. Sedan har vi som ett resultat av prisoch kartellnämndens arbete och vissa diskussioner som förts med handeln kommit fram till frivilligt åtagande från handelns sida att genomföra jämförpriser över ett ganska brett sortiment. Det är ett resultat av vårt arbete som vi hälsar med tillfredsställelse.
Herr talman! Med erfarenhet från tidigare år av hur illa de ekonomiska bedömningarna i början av året stämt med den verkliga utvecklingen senare under året kan jag inte dela handelsministerns optimism beträffande prisutvecklingen för 1973. Det är dock så många andra faktorer som spelar in än skattesänkningen och de höjningar av bidragen till familjerna som handelsministern åberopar. Vi har t.ex. den långt gångna monopoliseringen av de flesta näringsoch industrigrenarna, där storkapitalisterna godtyckligt bestämmer priserna efter vad som ger dem de bästa vinsterna. De konkurrerar numera mest med ”mördande reklam”, som det hette i en gammal schlager, och den reklamen är verkligen mördande, inte minst för konsumenternas plånböcker. Statsapparaten växer för att stärka det kapitalistiska systemet, och det har också medfört att ökande delar av statens skatteinkomster tagits ut av de arbetande genom en prisförhöjande indirekt beskattning. Momsens prishöjande effekt kan man inte komma ifrån, och den har jag tidigare berört.

Herr talman! Det har under senare tid funnits anledning att rikta kritik mot att riksdagen tvingats ta ställning till ärenden efter en otillräcklig beredning. Det har ju t.o.m. förekommit att några handlingar inte funnits utan initiativ tagits direkt i utskottet. Jag trodde för min del att kulmen hade nåtts i detta avseende när det under fjolåret genom initiativ i skatteutskottet föreslogs att löneskatten skulle fördubblas. Den enda handling som då förelåg var ett par rader i en motion från kommunistiska partiet, i vilken man dock var mera blygsam och föreslog en höjning med 50 procent. På basis av denna handling beslöt riksdagen att fr.o.m. den 1 januari i år skall det uttas ytterligare ca 2 000 miljoner kronor i löneskatt. Men med dagens politiska makt är det tydligen aldrig för sent att förvånas. Sålunda kallades på ordförandens order skatteutskottets ledamöter till ett sammanträde den dagen när de s.k. partiledaröverläggningarna pågick. Det upplystes då att sammankallandet föranletts av att statsministern och finansministern skulle lämna utskottets ledamöter en information. Min första kommentar var: Det kan inte vara möjligt att statsråd kommer till ett riksdagsutskott, som ju självt är suveränt att bestämma vem man vill höra. Statsrådens kontakt med riksdagen består i att i vanlig ordning lämna sina propositioner och i kammaren fritt tala för dem. Det blev dock inte någon information i utskottet, då finansministern meddelade, när han infann sig, att något missförstånd förelåg samt att var och en skulle gå till sin grupps sammanträde för att informeras.

Det som alldeles särskilt förvånar mig är att skatteutskottets majoritet i den nya riksdagsorganisationen är så litet angelägen om att försöka bevara det goda anseende som det gamla bevillningsutskottet förskaffat sig genom noggrannhet och krav på en fulländad formell behandling av de ärenden som förelagts utskottet. Detta har varit av stort värde, då beskattningen är något som slår hårt och berör alla människor. Var och en förstår säkerligen att det inte kan bli en tillräcklig beredning av ärenden där det endast föreligger ett obetydligt material eller t.o.m. inget alls. Meningen med utskottens initiativrätt kan inte ha varit att den skulle få en sådan tillämpning som vi nu har sett prov på. I förarbetena till den nya ordningen sades det också att den bör tillämpas med största varsamhet och att politisk enighet bör eftersträvas. Dessa krav har ingalunda uppfyllts. Jag vill emellertid säga ifrån att det inte går att rikta någon som helst kritik mot vårt utomordentligt sakkunniga, samvetsgranna och objektiva kansli, som gjort sitt allra bästa för att fullfölja utskottets traditionella noggrannhet och hjälpa ledamöterna till rätta med de besvärliga problem som vi har satts att lösa. Det ärende som vi nu behandlar innehåller förslag om en höjning av bensinskatten med 3 öre per liter samt en mycket kraftig höjning av bilaccisen. Den s.k. trepartiöverenskommelsens tredje förslag, nämligen om införande av en avgift på engångsförpackningar, skall tydligen läggas fram senare, om nu detta så hastigt fattade beslut går att fullfölja med alla sina allvarliga sidoverkningar på olika områden i vad gäller såväl arbetsmarknad och konkurrensförhållanden som miljövårdssynpunkter. Beträffande höjningen av bilaccisen och avgiften på engångsförpackningar finns i utskottet inga handlingar. Den enda handling som föreligger är ett av utskottssekretariatet anskaffat exemplar av en presskommuniké. Utskottet kommer tydligen att med begagnande av sin initiativrätt föreslå riksdagen att besluta i enlighet med trepartiöverenskommelsen. Genom att man på detta sätt begagnar sig av utskottets initiativrätt hindras oppositionen från att använda sig av den rätt som den enligt riksdagsordningen har att avlämna motioner i ärendet. Den normala gången för ärendenas behandling är att propositioner avlämnas av Kungl. Maj:t till riksdagen, varefter riksdagens ledamöter har sin motionsrätt. Denna ordning sätter man sig sålunda över. Det är obegripligt att skatteutskottet ställer sig till förfogande för ett sådant övergrepp mot den normala riksdagsordningen. Valda ombud för Sveriges folk har härigenom, herr talman, fråntagits rätten att under beredningsstadiet få sina förslag prövade på sätt som riksdagsstadgan föreskriver. Vem hade kunnat drömma om att någonting sådant skulle hända uti Sveriges riksdag? Inom moderata samlingspartiet reagerar vi som vanligt mot att skattehöjningar vidtas och mot att nya skatteformer kommer till stånd. Det finns så mycket större anledning att motsätta sig detta då beskattningen i vårt land är så hård att någon motsvarighet icke finns, i varje fall inte inom västerlandets demokratier. Bilen är inte längre något som människorna anskaffar bara för sitt nöjes skull, utan den fyller ett reellt behov. Detta gäller inte minst dess användning från och till arbetet, det gäller barnfamiljernas möjligheter till billiga resor, det gäller glesbygdernas invånare och deras berättigade intresse av kontakter med omgivningen, det gäller näringslivets behov av resor och transporter. En förhöjning av dessa kostnader får därför omedelbart en inverkan på prisbildningen i samhället, och det kan näppeligen vara meningsfullt att på detta sätt flytta kostnader från den ena varan till den andra. För de mindre inkomsttagarna spelar också kapitalkostnaderna en stor roll, och därigenom kommer bilaccisens höjning att drabba dessa kategorier i större utsträckning än dem som har möjlighet att köpa en dyrare bil. Vi anser oss därför förhindrade att i dag gå med på en sådan skatteskärpning. I varje fall finns det ingen som helst anledning att i dag besluta om detta. När proposition om statregleringen framläggs i maj finns det anledning att med hänsyn till det konjunkturläge som då kan tänkas råda under det kommande budgetåret bestämma vilken upplåning som kan tolereras. Inom moderata samlingspartiet är vi nämligen inte beredda att svära på, att den budgetutfyllning som finansministern förespråkar alltid är den rätta. Vidare har vi krävt betydande besparingar i statens utgifter. När propositionen om livsmedelspriserna så småningom kommer till riksdagen för avgörande skall vi återkomma till frågan om ett borttagande av momsen »på mjölk för att tillgodose barnfamiljernas berättigade krav på lägre livsmedelskostnader.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

Herr talman! Som kammarens ledamöter känner till har det mellan regeringen och mittenpartierna träffats en överenskommelse om att de i propositionen 6 föreslagna skatteökningarna om 8 öre på bensin och 6 öre på brännolja inte skall genomföras. I stället har hela detta skatteärende förts över till skatteutskottet, och utskottet har använt sin initiativrätt till att på basis av den träffade överenskommelsen föreslå att bilaccisen höjs med i genomsnitt 500 kronor per bil. Detta innebär något olika ökade kostnader för nya bilar. För lättare och billigare bilar blir fördyringen mindre, medan de stora, tunga bilarna blir högre beskattade. Vidare föreslår utskottet en lägre bensinskatt, nämligen 3 öre, samt att ingen skattehöjning skall utgå för brännolja. I enlighet med den träffade överenskommelsen kommer utskottet senare att behandla ett förslag om avgift för engångsförpackningar. Det är ingen skatt utan en direkt miljövänlig avgift. I denna senare fråga har utskottet ännu inte lagt fram något förslag. Fördelen med den uppgörelse som träffats är att vi får en mindre kostnadsbelastning på transporterna. En ökning av transportkostnaderna drabbar ju i sista hand konsumenterna. En bensinskatt drabbar väl mera enskilda människor, framför allt människor med långa avstånd mellan hem och arbetsplats. Det skulle ha blivit en ganska kännbar belastning. Jag tycker det är värdefullt att denna överenskommelse har kunnat träffas. Den ger skydd åt människor som annars skulle ha kommit i kläm. Om jag alltså betraktar uppgörelsen från den synpunkt som jag kan lägga på den i egenskap av norrlänning, så finner jag att den form av beskattning som nu föreslagits är att föredra, eftersom man då inte ensidigt lägger på Norrland det tyngsta lasset. Det är vi som har de långa avstånden. Om man nu skall belasta bilismen är det med andra ord en direkt fördel för oss att man gör det genom att höja accisen, som är en fast kostnad, och inte genom att öka de rörliga kostnaderna, dvs. bensinkostnaderna. Detta medför en rättvisare behandling av dem som lever i landsändar med stora avstånd och därför är stora förbrukare av bensin. För massaindustrin, som har att kämpa med stora svårigheter, betyder det mycket att det nu inte blir någon beskattning av brännoljan. Den näringsgrenen kan inte föra över kostnaderna på konsumenterna, som man kanske kan göra i branscher där transporterna gäller livsmedel och dylikt som går till svenska konsumenter. På exportmarknaden gäller helt andra betingelser för prissättningen. Jag har från våra stora skogsbolag i Norrland fått litet varierande uppgifter om vad det ursprungliga förslaget om brännoljeskatt skulle ha inneburit; det hänger naturligtvis samman med var fångstområdet ligger och hur långt virket skall transporteras. Man uppger att det skulle ha påverkat exportpriset på massan med mellan 75 öre och 1 krona per ton. Då man vet vilka kvantiteter det rör sig om och känner till att skogsbolagen inte kan kompensera sig genom prishöjningar, tycker jag att det är värdefullt att denna överenskommelse kunnat träffas mellan regeringen och mittenpartierna. När sådana överenskommelser som är till direkt praktisk nytta för människorna och landet i dess helhet kan träffas mellan oppositionspartierna och regeringen, så är det bara att hälsa med tillfredsställelse. Vi skall inte i alla lägen behöva strida mot varandra och ha olika uppfattningar. I detta fall har det funnits ett intresse för att nå en lösning. Avgiften på miljöfarligt emballage kommer vi att diskutera senare — det är för tidigt att ta upp den frågan nu. Men personligen måste jag säga att jag känner tillfredsställelse över att man lyckats få till stånd en uppgörelse om en avgift. Den kommer att bli värdefull ur miljösynpunkt. Den kommer dessutom, om den får avsedd effekt, att innebära en betydande besparing för kommunerna, som har att ta rätt på skräpet längs dikena. Om det skulle skramla litet mindre i herr Strängs kassakista, tror jag man kan ta det med jämnmod — totalt tjänar landet på att man tar vara på alla de flaskor som nu kastas. Vi har i detta sammanhang avstyrkt en del motioner. I ett särskilt yttrande säger vi bl.a. från folkpartiet att vi inte har velat gå in på en prövning då det gäller momsen på livsmedel. Vi anser att den sittande skatteutredningen skall undersöka den saken. Det är därför inte lämpligt att nu ta upp det. Det är en besvärlig fråga, och den tarvar en noggrann penetrering så att man får fram de föroch nackdelar som det kan innebära att gå ifrån det nuvarande systemet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets betänkande.